Herr talman! Jag tackar miljöministern för det utförliga svaret. Vad som har hänt sedan jag famställde min interpellation är att vår statsminister Carl Bildt i USA i samtal med den amerikanska statsledningen har tagit upp frågan om kärnkraftssäkerheten i framför allt Östeuropa. Jag frågade om miljöministern omgående ville ''lämna rapporten från SKI EG-gruppen'', som ju sköter det internationella samarbetet på det här viktiga området. Jag utgår från att så har skett och att rapporten finns hos gruppen. Jag frågade också om miljöministern omedelbart ville tala med gruppen, så att man påskyndar programarbetet i Ryssland och Litauen. Vidare menade jag att miljöministern kunde föreslå gruppen att svensk kärnkraftsindustri omgående får uppdraget att projektera åtgärder. Därvidlag har miljöministern givit en del information i svaret, men det enda konkreta som jag kan få fram rör kärnsäkerhetslagstiftningen. Jag skulle gärna vilja veta hur långt man i programarbetet har kommit med det som gäller tekniken. Jag har även frågat miljöministern om han hos G 24/EG-gruppen vill begära att direkta kontakter inleds med ryska och litauiska myndigheter, och svaret är att ett direkt samtal på området äger rum med estniska, lettiska och litauiska myndigheter. Men jag finner i sammanhanget inte något direkt svar på min fråga beträffande det större av de båda kärnkraftverken som ligger i vårt närområde, nämligen Sosnovyj Bor i S:t Petersburgsområdet.

Dessa sammanlagt 40 reaktorer i Östeuropa är sovjetbyggda av två typer, och den ena typen är densamma som vid kärnkraftverket i Tjernobyl, där följderna, som vi vet, blev fruktansvärda. Kostnaderna för åtgärdande av reaktorerna är tydligen mycket stora. I svenska beräkningar har man angett att ett åtgärdsprogram per reaktor skulle kosta 100 milj.kr. I USA har det nu redovisats beräkningar som i svenska kronor räknat går ut på en miljard per reaktor. Detta belopp gånger 40 ger ett mycket högt tal. Det rör sig alltså om stora summor, men det måste ju å andra sidan vara ett internationellt åtagande. Vi svenskar har sammanlagt sex rätt farliga reaktorer i vårt närområde. Förutom de som jag nämnde och som miljöministern talade om finns det reaktorer på Kolahalvön. Den rapport som kom från expertgruppen inom SKI och SSI i december var ju onekligen skrämmande för oss alla. Jag erinrar om den i min interpellation och sammanfattar vad som sades vid presskonferensen: ''En kärnkraftsolycka i vårt närområde på andra sidan Östersjön är sannolik inom den närmaste tioårsperioden -- såvida inte omfattande åtgärder sätts in tämligen omgående.'' Ur de kommentarer som Jan H. Nistad, direktör vid SKI, gjorde vid presskonferensen vill jag citera följande: ''Bristerna ligger på en nivå som jag inte trodde var möjlig---.'' Nu talas det alltså om de nämnda sex reaktorerna -- fyra i S:t Petersburg och två i Ignalina, Litauen. Så fortsätter Jan H. Nistad: ''Jag förordar en omedelbar stängning av åtminstone de äldsta reaktorerna i Sosnovy Bor vid S:t Petersburg.''

Herr talman! Jag har i ett antal interpellationsdebatter tagit upp frågan om kärnkraftssäkerheten runt Östersjön och i de sammanhangen nämnt Ignalina i Litauen. Jag har efterlyst insatser från Sveriges sida för att hitta en lösning på problemen genom att lansera begreppet att göra Östersjön till ett kärnkraftsfritt hav. Jag tror att det är den enda rimliga ståndpunkt man kan inta. Jag gläder mig åt att höra att Hadar Cars lutar åt samma håll. Det finns en gräns för hur länge det går att lappa och laga på anläggningar som i grunden är dåliga och där det är tvivelaktigt om man över huvud taget kan göra dem säkra. Att göra dem någorlunda säkra skulle i sin tur kräva oerhört stora investeringar. Jag tycker, som de föregående talarna och miljöministern, att man visst skall vidta åtgärder för att rätta till de uppenbara felen, ändra ledningsdragning, bygga brandmurar, osv. Det är insatser som är relativt lätta att göra till begränsade kostnader. Men jag tycker att den väg som G-24-gruppen har valt för att hjälpa Bulgarien ur sina problem, nämligen att med svensk hjälp finansiera elimport, är ett konstruktivt sätt att angripa problemen. Man stänger av en farlig anläggning och hjälper till och tar de ekonomiska och materiella konsekvenserna av ett sådant ingrepp.

Då blir det artiklar och rubriker på första sidan i Politiken, som uttrycker danskarnas välkända oro. För att göra bilden av kärnkraften runt Östersjön komplett måste man föra in Barsebäck i diskussionen, inte bara som ett fadderverk till Ignalina utan som ett avvecklingsobjekt. Jag skulle vilja höra energiministerns uppfattning om vad det är för typ av svensk kunskap som kan vara speciellt värdefull att använda för insatser i Östeuropa. Svensk teknik är ganska avancerad. Såvitt jag förstår har man i Sverige i princip löst slutförvaringsproblemen på ett betryggande sätt, åtminstone fram till nästa istid. Är det den typen av kunskap, dvs. hjälp att ta hand om avfallet vid en slutgiltig avveckling, som Olof Johansson vill ha överförd? Vidare vill jag fråga Olof Johansson om hans uppfattning när det gäller att med svensk skattefinansierad medverkan bygga nya kärnkraftsanläggningar i Östeuropa. Den tanken har såvitt jag förstår lanserats av statsminister Bildt. Om jag skall ta till en underdrift, tycker jag att den tanken verkar djärv och ekonomiskt vågad. Jag hoppas att miljöministern delar min uppfattning att det vore rimligare att satsa på de goda förutsättningar som Ryssland, Estland, Lettland och Litauen har för att de skall kunna gå över till biobränsleproducerad el samt eventuellt också satsa på att bygga om befintliga anläggningar eller bygga nya för gasdrift. Det finns en stor potential för detta. Jag skulle bli mycket glad om jag fick höra ett definitivt avståndstagande från Olof Johansson när det gäller att med svenska skattemedel stödja eller finansiera nya kärnkraftsanläggningar runt Östersjön, samtidigt som den svenska kärnkraften skall avvecklas. Tack.

Herr talman! Jag tycker att det bulgariska exemplet är mycket klargörande. Där fanns det några reaktorer som var så usla att fortsatt drift mycket snabbt hade kunnat leda till olyckor. Då gick västvärlden in och finansierade ersättningsel till Bulgarien mot att Bulgarien omedelbart stängde av dessa reaktorer. Det var bra gjort. Vi har emellertid inte löst Bulgariens energiförsörjning genom dessa åtgärder. Långsiktigt kan vi ju inte fortsätta att finansiera Bulgariens elimport. Bulgarien måste hitta andra sätt att tillgodose sina elbehov. Det är detta som en av de frågor som jag har försökt att ta upp handlar om. Vad anser miljöministern att Sverige kan och bör göra för att underlätta för länderna i Östeuropa att befria sig från kärnkraften i de gamla och dåliga anläggningarna och skaffa sig den nödvändiga elen på annat sätt? En annan fråga, herr talman, är det förhållandet att svenska kärnkraftstekniker nu i stor utsträckning kommer att göra vad de kan för att höja säkerheten i anläggningar i Östeuropa. Det är utmärkt att så sker, men det är också en risk att det skapar ett slags falsk tilltro till att när det här arbetet en gång är gjort, är anläggningarna säkra och bra. Det är de inte. Det finns också en risk för att om/när något händer i en sådan anläggning, ansvaret för olyckan kommer att läggas på de tekniker från t.ex. Sverige som gjort betydande insatser för att det skulle undvikas. Därför har jag i dag uttalat från denna talarstol att vi inte kan lägga någon sådan belastning på dem som nu gör insatser för att öka kärnkraftssäkerheten i Östeuropa. Det ansvaret kan de inte ta. Det har de inte förutsättningar/resurser för. De har gjort så gott de kunnat, men mer än så kan de inte göra. Jag tror att det vore värdefullt om statsrådet här ville göra ett liknande uttalande, så att det står klart vad den svenska inställningen är, om/när någonting trots våra insatser går snett i ett kärnkraftverk i

Herr talman! Först ett tack till kommunikationsministern för svaret. Men detta svar ger ett något förbryllande intryck. Man skulle väl kunna sammanfatta det med att säga att regeringen vill ha fri konkurrens, men först ett massivt monopol på flygets område. För ett år sedan föreslog jag som kommunikationsminister ett första steg på väg mot avreglering av inrikesflyget. fr.o.m. den 1 januari 1992 skulle Linjeflyg och SAS få parallella koncessioner och därmed bedriva flygtrafik i konkurrens med varandra. En reell konkurrens dem emellan hade möjliggjorts genom att SAS då hade sålt sina aktier i Linjeflyg till Bilspedition. Jag mötte vid det tillfället en hård kritik för att jag inte gick snabbare fram på avregleringens väg. Moderaternas talesman i riksdagen Görel Bohlin menade att konkurrensen på en gång borde vidgas till också andra flygbolag på de mest lönsamma linjerna och att statens engagemang i SAS borde avvecklas. Folkpartiets talesman Anders Castberger var bombastisk i sin kritik och betecknade mitt förslag som en kosmetisk skyddsmask till förmån för fortsatt monopol. Marknadsekonomi måste gälla också på flygets område. SAS bör privatiseras, slog han fast. Nu har vi en borgerlig, moderatledd regering. Då slår man ihop SAS och Linjeflyg. De två som skulle etablera konkurrens för två månader sedan slår sig samman. Därmed kontrolleras flygmarknaden av ett bolag. Nog är det väl en ganska märklig utveckling. Uppenbarligen gillas denna utveckling av kommunikationsministern. Huruvida andra regeringsföreträdare instämmer är väl än så länge en öppen fråga. Enligt Dagens Industri den 25 januari säger näringsministern att han är emot alla typer av konkurrensbegränsning. Ola Eriksson säger: Om SAS och Linjeflyg går ihop har vi satt konkurrensen på hemmamarknaden ur spel. Och folkpartiets representant i näringsutskottet Hadar Cars menar att det inte finns någon som helst orsak att säga ja och amen till SAS--Linjeflyg-affären. Det vore intressant att få höra var regeringspartierna står i dag i denna fråga. Så några kommentarer till kommunikationsministerns skriftliga svar, där han uttalar: ''Det är inte jag eller regeringen som nu behandlar frågan om ett samgående mellan SAS och Linjeflyg. Det är styrelserna i ABA, SAS och Bilspedition som behandlar och som också skall behandla den typen av fråga.'' Detta är en mycket intressant deklaration från regeringens företrädare. Min fråga är: Varför gällde inte den ordningen också i Med tillämpning av regeringens sätt att behandla Procordiaaffären borde väl privatiseringsdelegationen ha kopplats in också i SAS--Linjeflyg-affären. Men det kanske inte ansågs nödvändigt, eftersom privatiseringsdelegationens ordförande ju också är ordförande i SAS. Onekligen ett intressant förhållande. Men här ansåg man att ett ökat statligt ägande vore att föredra för bolagets bästa. Ja, det svänger snabbt ibland i regeringspolitiken! Trots att det om den här affären fullföljs skapas en faktisk monopolsituation inom inrikesflyget, fortsätter kommunikationsministern att utlova öppen konkurrens. Ja, det sägs i svaret att ett sådant förslag skulle ha presenterats i budgetpropositionen. Men där finner jag bara vissa allmänna riktlinjer -- inget utarbetat förslag. Men vi får väl höra mer om detta sedan. Min avslutande fråga efter dessa kommentarer är: Anser kommunikationsministern att det är realistiskt att åstadkomma en fri konkurrens när ett bolag blir så dominerande på marknaden som faktiskt blir fallet efter en sammanslagning av SAS

Herr talman! Jag fick inget svar på slotsfrågorna, men nu hör jag att Mats Odell är en fräck minister, och därför tänker jag ställa en fräck fråga. I tidningen Expressen den 25 januari fanns en artikel som gällde affären SAS/Linjeflyg. Där skriver journalisten Alf Montán så här: ''Linjeflyg och SAS är halvstatliga. Regeringen hade kunnat stoppa affären. Kommunikationsminister Mats Odell sitter nu med skägget i brevlådan -- en lika ömklig figur som företrädarna på posten i umgänget med SAS. Hans departement har alltid hukat för SAS.'' Med anledning av detta skulle jag vilja fråga om kommunikationsministern offentligt tänker försvara sig mot Expressens påstående att han är en ömklig figur. Och så skulle jag vilja veta hur mycket sanning det ligger i att kommunikationsdepartementet alltid hukat sig för

Herr talman! Det finns många punkter att diskutera. Jag skall försöka svara på frågan om slots. Vi har kontrollerat via luftfartsverket om begränsningen av slots i dag utgör en restriktion för dem som vill ta upp en konkurrens från den 1 juli. Så vitt jag har kunnat utröna utgör det inte en trång sektor för att få konkurrens. Georg Andersson ställde en fråga om det finns några operatörer. Ett svenskt bolag har publicerat tidtabeller och prislistor som ligger långt under de priser som i dag gäller för svenska inrikesflyget. Där finns inte den begränsningen. Men vi skall komma ihåg att vi i dag befinner oss i en lågkonjunktur där den civila luftfarten har minskat. När vi kommer in i nästa högkonjunktur, vilket vi naturligtvis hoppas skall ske så fort som möjligt, kan saken bli annorlunda. Vi vet alla här att det har fattats ett beslut om att bygga en tredje rullbana på Arlanda. Vi vet att kapaciteten i och med det inte ökar med 50 %. Det finns en begränsning i själva luftrummet. Vi för också en diskussion med Stockholms kommun om Bromma. Framöver blir det aktuellt att ta ställning till hur det skall bli med Bromma när det avtalet upphör, osv. Begränsningen av slots utgör i dag inte någon restriktion. Hur det skall bli när vi nalkas EG:s tredje luftfartssteg, dvs. förhoppningsvis den 1 januari 1993, är litet svårare att sia om. Det är fråga om hur pass många utländska operatörer som lockas till den svenska marknaden att utföra cabotage. Det beror naturligtvis bl.a. på hur stark konkurrensen är i Sverige. Har man då gått ner i pris och det råder en hård priskonkurrens kanske inte så många lockas in. Är det ett för högt prisläge om ett år från i dag, kan vi räkna med att på de stora, tyngre linjerna kommer många av de stora operatörerna som flyger på Sverige att utföra cabotage, dvs. inrikesflyg i Sverige. Jag kan naturligtvis inte begära ett svar från Georg Andersson om vad som är socialdemokraternas uppfattning i frågan. Men ni har en representant i styrelsen. En möjlighet är naturligtvis att inte stå här och försöka få regeringen att utföra något. Varför inte låta representanten framföra en annan uppfattning i frågan? Så vitt jag vet är han en tillskyndare av denna affär.

Herr talman! Jag sade egentligen, Georg Andersson, att det var en synnerligen begränsad konkurrens som skulle ha uppstått med det förslag som den socialdemokratiska regeringen satte i sjön. Jag vill lägga till en aspekt som vi inte har kommit in på, nämligen vad vi kan åstadkomma med konkurrenslagstiftningen. Kommunikationsministern nämnde att den nu med all säkerhet kommer att granskas av NO, dvs. av marknadsdomstolen. Det är naturligtvis tveksamt vad vi med nuvarande konkurrenslagstiftning kan klara. Jag är optimistisk. Även med den nuvarande konkurrenslagstiftningen är det ytterligt tvivelaktigt om denna affär skall gå att genomföra. Det hade naturligtvis varit ännu svårare om vi hade kunnat avvakta tills det kommer en ny konkurrenslagstiftning med ''bättre tänder''. Då tror jag absolut inte att detta hade kunnat genomföras. Jag har gott hopp om det jag vill åstadkomma, nämligen att det blir två helt skilda bolag, SAS och Linjeflyg, som konkurrerar fritt på den svenska marknaden och så småningom också med utländska flygbolag. Jag tror att det mycket väl kan bli det slutliga resultatet av den här historien.
Herr talman! Låt oss till slut konstatera att jag inte vill att jag skall uppfattas som obehaglig eller fräck mot min gode vän Georg Andersson. Det var inte alls syftet. Jag försöker bara få grepp om var socialdemokratin står i denna fråga. Jag kanske kan få besked efter debatten. Jag har inte blivit så mycket klokare just nu. Herr talman! Vi kan konstatera att Sverige kommer under detta år att vara Europas mest avreglerade civila luftfartsmarknad. Jag gläder mig åt det stöd som vi kommer att få från socialdemokraterna -- om jag har uppfattat Georg Andersson rätt -- i de strävandena. Det har skett en radikalisering efter valet. Jag tycker att det är ett steg i rätt riktning. Det här kommer att innebära stora omställningar. Vi har även att ta hänsyn till att de svagare linjerna upprätthålls. Därför har vi uppdragit åt luftfartsverket att utreda den frågan, dvs. hur man skall kunna behålla och garantera service med utgångspunkt i regionalpolitiska aspekter i en sådan avreglering. Utredningen skall vara klar inom en ganska snar framtid, nämligen den 1 april, och den skall ligga till grund för förslaget som kommer att läggas på riksdagens bord. Det bästa hade naturligtvis varit om omstruktureringen av de delvis svenska flygföretagen hade kunnat vänta tills konkurrensen hade öppnats och konkurrenslagstiftningen hade skärpts. Som Christer Eirefelt påpekat pågår redan en prövning hos näringsfrihetsombudsmannen. Regeringens och riksdagens roll är att lägga fast spelreglerna på den typen av marknad, dvs. skilja luftfartspolitiken från ägarrollen i olika typer av statligt ägda företag. Vi har från regeringens sida presenterat en lista på ungefär 35 företag som vi anser bör privatiseras, dvs. säljas ut till olika intressenter. Jag är helt övertygad om att inom en inte alltför avlägsen framtid kommer även det statliga engagemanget inom flygsidan att vara aktuelt för en privatisering. Om jag tolkar Georg Andersson rätt, kommer vi även där att kanske möta en ny politik från socialdemokraternas sida. Jag välkomnar även det.